I stället lämnar vi alternativa förslag till ändringar i dessa tre avseenden. Den första och viktigaste av de punkter vi har synpunkter på handlar om den så kallade uttagsbeskattningen, det vill säga propositionens punkt 7. Uttagsbeskattningen är en märklig tanke och i grunden en orättfärdig extrabeskattning av företag som väljer att bedriva olika verksamheter i ett och samma bolag i stället för att köpa tjänster av externa bolag. Det finns många goda skäl att vilja hantera sina verksamheter på detta sätt, inte minst att skapa en rationell organisation där man kan använda sin personalstyrka på ett optimalt sätt. Det är därför en irrationell och kontraproduktiv regel att bestraffa dessa företag med en skattekostnad som inte är relevant. Argumentationen kring uttagsbeskattningen brukar handla om att det skulle vara orättvist att inte betala moms på egna insatser i förhållande till att tvingas betala moms på köpta tjänster. Om man skulle hårdra frågan skulle det leda till en fullständigt ohållbar serie av momstaxeringar inom varje företag som inte är momsredovisningsskyldigt. Det skulle bli en helt ohållbar situation om momstaxering skulle börja ske mellan alla tänkbara tjänster och funktioner med samma utgångspunkt i ett och samma företag. Jag tror inte att någon vill ha en sådan ordning, för det skulle bli totalt kaos. Den svenska mervärdesskattelagen undantar kommuner från denna uttagsbeskattning, vilket i sig snedvrider konkurrensen mellan privata och kommunala fastighetsägare. Staten undantas dock inte. Det beror på att man när man instiftade den här lagen inte ansåg att det hade någon verkan, då kompensationssystemet för mervärdesskatt för staten gör att staten inte belastas med momskostnaden. Det har dock visat sig att uttagsbeskattningen inte omfattas av definitionen av ingående skatt, vilket medför att staten i just detta avseende drabbas av momskostnaden om man har egen anställd personal. Detta anser regeringen är en orättvisa gentemot staten i förhållande till kommunerna, som är undantagna. Det som gör detta förslag från regeringen ologiskt och felaktigt är att man inte har samma resonemang för privata aktörer. Man kan därav dra slutsatsen att regeringen bara har omsorg om statens ekonomi och blundar för att privata bolag får samma problem som staten i detta fall. Det är, herr talman, ett kortsynt och allvarligt företagsfientligt misstag. Sverigedemokraterna menar att uttagsbeskattningen av fastighetstjänster utgör en felaktig extrabeskattning som skadar företag som har en större ambition med sin verksamhet. I mervärdesskattedirektivet - 2006 EG, artikel 27 - fastställs en rätt för medlemsstaterna att införa en sådan uttagsbeskattning. Det finns däremot ingen skyldighet att göra så enligt direktivet. Sverige måste se till svenska företags bästa och därför använda lagstiftningen för att skapa så bra förutsättningar som möjligt inom de ramar som finns. Det innebär bland annat att onödiga pålagor bör avskaffas. Uttagsbeskattningen är definitivt en sådan. Den bör avskaffas helt. Vi uppmanar därför regeringen att skyndsamt återkomma med ett förslag om att helt avskaffa uttagsbeskattningen för samtliga aktörer och situationer. Det andra förslaget vi har synpunkter på är propositionens punkt 5, som behandlar vissa förhållanden vid tillfällig omsättning av nya transportmedel. Vi ställer oss i stort sett bakom de förslag som regeringen lägger fram på denna punkt, förutom frågan om förseningsavgift vid för sent inlämnade frivilliga deklarationer. Det här är en mycket märklig historia - för att man inte lämnar in en frivillig deklaration ska man få en förseningsavgift. Det borde inte vara svårt att se att man borde plocka bort de här tokigheterna. Vi instämmer i att en förseningsavgift inte ska tas ut men menar att regeringens resonemang innebär att det skulle kunna förekomma i andra sammanhang, inte minst om det avser juridiska personer. Regeringen bör ta tillfället i akt att införa en generell regel om att förseningsavgifter inte ska kunna tas ut för frivilliga dokument som lämnas in för sent till skattemyndigheten eller andra myndigheter. Skatteverket har i sitt remissvar påpekat följande: ". att ansökan om återbetalning är en rättighet för den enskilde och att lämnandet av deklaration därmed är frivilligt. Skatteverket föreslår därför att förseningsavgift inte ska tas ut." Regeringen måste ta fasta på detta och införa en generell regel om att så ska vara fallet. Vår tredje punkt är punkt 12 i propositionen. Där föreslår regeringen att den så kallade slussningsregeln, som innebär en möjlighet till utjämning av utgående skatt i svenska koncerner, ska avskaffas. Denna möjlighet har ifrågasatts av HD med utgångspunkt från EU:s mervärdesskattedirektiv. Regeringen vill nu avskaffa slussningsregeln utan att kompensera företagen för de kostnader det kommer att innebära. Svenskt Näringsliv och Svenska Bankföreningen har därför föreslagit att slussningsregeln ska vara kvar till dess att bestämmelserna om gruppregistrering har utretts och aktuella brister åtgärdats. Detta är en mycket rimlig ansats som vi ställer oss bakom. Det nuvarande förslaget skapar oro och ökade kostnader för företagen - kostnader som i slutändan kommer att lastas över på konsumenterna. Det är inte acceptabelt.

Herr talman! Jag yrkar bifall till förslaget i det betänkande vi har att behandla i dag, Vissa frågor på området för indirekta skatter .

Vi anser att regeringen på ett föredömligt sätt har argumenterat för de olika delarna. Bakgrunden är påpekanden från Riksrevisionen och domstolsutslag i Högsta förvaltningsdomstolen. Naturligtvis spelar också EU-rätten in när det gäller slussningsregler. I många av de här frågorna görs det ett gediget utredningsarbete. Det remitteras och övervägs. Det är klart att det under remisser kan finnas en och annan åsikt om det ena eller det andra. Vi har bakom det här betänkandet ett i stort sett enigt utskott. Det är endast Sverigedemokraterna som har en avvikande mening, och de har det på områden som regeringen egentligen inte föreslår någonting på. Jag menar att flera av de förslag som finns i Sverigedemokraternas reservation passar bättre under allmänna motionstiden och i budgetbehandlingen. Vi behandlar till exempel inte frågan om uttagsbeskattning på fastighetstjänster generellt utan bara frågan om huruvida staten ska ha ett undantag eller ej. Vad gäller slussningsregeln är bedömningen att vi inte kan ha kvar den, och därför föreslår vi att den avskaffas. Inte bara i detta betänkande utan genomgående säger Sverigedemokraterna att de vill avlasta företagen skattekostnader och att det på ett naturligt vis skulle vara företagsfrämjande. Jag tror att det är en farlig väg. Jag kan dock förstå att Sverigedemokraterna måste minska statens utgifter rejält. Det är väl i det skenet vi ska se förslagen om att minska stödet till kommuner och landsting med 90 miljarder. Min hemkommun skulle på fyra år förlora 2 miljarder, vilket betyder att ett tusental kommunalanställda i förskolor, äldreomsorg och annat skulle behöva sägas upp. På plussidan kan Olle Felten med flera säga att de sänker skatterna och släpper igenom fler undantag för företag. Det är olika politik, och på detta sätt visar man var man står och vad man vill med sin politik.